Fru talman! Sten Bergheden har frågat mig varför jag inte har följt riksdagens beslut och tillkännagivanden angående underlättande för landets jägare och sportskyttar. Riksdagen har fattat beslut om ett antal tillkännagivanden om vapenlagstiftningen som rör exempelvis regleringen av ljuddämpare, den så kallade vapengarderoben och handläggningstiderna i vapenlicensärenden. Låt mig först säga att regeringen arbetar hårt för att bekämpa skjutvapenvåldet i kriminella miljöer. Lagstiftningen har skärpts, och straffen har höjts. Samtidigt arbetar regeringen aktivt med att underlätta för jägare och sportskyttar. För att göra det på ett ansvarsfullt sätt krävs det att man gör noggranna överväganden. Under 2021 har regeringen fattat beslut om en proposition med förslag om att lätta upp tillståndsplikten för ljuddämpare. Förslaget innebär att ljuddämpare ska regleras på i princip samma sätt som ammunition. Dessutom har promemorian Fler vapendelar i jaktvapengarderoben remitterats. Förslaget innebär att vapengarderoben för jakt utökas till att även omfatta ett antal extra pipor och slutstycken. På regeringens initiativ pågår också ett reformarbete hos Polismyndigheten som bland annat syftar till att korta handläggningstiderna för vapenärenden. Regeringen har nyligen beslutat om Polismyndighetens regleringsbrev för 2022, där det framgår att myndigheten ska redovisa hur handläggningstiderna i vapentillståndsärenden har utvecklats och hur arbetet med att effektivisera processen för vapentillstånd fortskrider. Regeringen arbetar alltså aktivt med ett flertal frågor inom vapenområdet för att underlätta för jägare och sportskyttar och kommer att göra det även fortsättningsvis. När det gäller frågan om att slopa kravet på förnyande av tillstånd vart femte år är det viktigt att komma ihåg att det kravet enbart gäller helautomatiska vapen och enhandsvapen för flerskott. Det är vapen som är särskilt stöldbegärliga och särskilt farliga. Regeringen är inte beredd att lättvindigt minska kontrollen av dessa farliga vapen.

Fru talman! Jag tackar ministern för svaret, men svaret nämnde bara två tillkännagivanden. Jag tänkte nu berätta för lyssnaren vilka tillkännagivanden vi har gett till regeringen och till ministern under de senaste två och ett halvt åren. Vi har gett tillkännagivanden om att ta bort femårslicenserna vid ett flertal tillfällen. Att man ska inrätta en viltmyndighet begärde vi första gången 2015 och nästa gång 2017. Det är fortfarande inte levererat. Regeringen har ej flyttat licenshanteringen från polisen till viltmyndigheten. Regeringen har ej lyckats korta ned handläggningstiderna för vapenlicenserna. De är fortfarande helt orimligt långa. Vi har gett i uppdrag att implementera vapendirektivet på en miniminivå. Regeringen har obstruerat och i stället försökt överimplementera vapendirektivet. Vi har gett i uppdrag att göra en total översyn av vapenlagstiftningen, fru talman. Vi har begärt att regeringen ska ta bort "synnerliga skäl". Vi också begärt att man ska underlätta licenshanteringen vid vapenbyte direkt hos vapenhandlaren, vilket skulle kunna innebära att vi minskar polisens arbete ytterligare i den här processen. Fru talman! Vi har begärt en utökad vapengarderob. Vi har begärt att man ska underlätta handeln för vapenhandlarna. Vi har också begärt att man ska flytta tillsynsansvaret för skyttebanor från polisen till viltmyndigheten. I dag är svensk polis ute och mäter kornstorlek i grusgropar som är skyttebanor. Detta kan en annan myndighet göra. Polisen har viktigare saker att utföra. Detta är heller inte levererat. Fru talman! Vi har begärt att man ska införa samma regler när det gäller EU:s vapenpass. Vi också begärt att man ska se över hela vapenlagstiftningen i syfte att dela upp den i en del som gäller för jägare och skyttar och en del för grovt kriminella. Därigenom kan vi skärpa kraven ytterligare för grovt kriminella utan att det helt oproportionerligt spiller över på jägare och skyttar. Allt detta, fru talman, har inte levererats. I dag tar ministern upp två saker här i kammaren, ljuddämpare och femårslicenser. Det är drygt 20 tillkännagivanden som regeringen har getts för att underlätta för landets jägare, skyttar och samlare. Jag måste säga att det är med stor nonchalans och på ett helt oacceptabelt sätt den socialdemokratiska regeringen behandlar riksdagens tillkännagivanden när man så uppenbart struntar i de beslut som riksdagen har fattat. Man struntar i demokratiskt fattade beslut, fru talman. Det är mycket allvarligt i en demokrati som vår, framför allt då vi under den här mandatperioden firar 100-årsjubileum för demokratin här i Sverige. Att regeringen struntar i demokratiskt fattade beslut är allvarligt och hör absolut inte hemma i demokratier som Sverige. De beslut som fattas här i Sveriges riksdag gäller för alla som bor och lever i detta land, och de ska även följas av den svenska regeringen. Här ser vi uppenbart att man har obstruerat och hoppat över detta. Jag vill fråga ministern: Anser ministern att också regeringen ska följa riksdagens beslut?

Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Jag vill tacka Sten Bergheden för uppräkningen av alla de 20 tillkännagivanden som är gjorda och för denna viktiga debatt. Jag ställer mig såklart samma fråga som interpellanten: Varför har statsrådet inte följt riksdagens beslut om tillkännagivanden angående underlättande för landets jägare och sportskyttar? I denna stund tävlar företrädare för olika nationer i OS, och skidskytte står på dagordningen. Herrarna åkte i dag vid tio, och klockan åtta i morse åkte damerna. Svenska folket hejar fram dem från soffan där hemma eller, en vardag som denna, kanske från kontoret under en paus om man har möjlighet, eller också tittar man på resultaten längs vägen. Det blir märkligt att regeringen under tiden förhalar tillkännagivanden här i den svenska riksdagen. Jag skulle vilja be statsrådet Morgan Johansson svara på om de vapen som används av sportskyttarna i vårt land utgör ett problem. Jag kan själv svara på frågan: Nej, det gör de inte. Hur ser man på dessa 20 tillkännagivanden? Det måste väl ändå vara de illegala vapen som riksdagsledamoten Sten Bergheden tidigare var inne på som man arbetar med att få bort och som är problematiska? Vi vet att lagstiftningen är otroligt tydlig och att alla de personer som utövar sin sport eller jagar vet att de blir fråntagna sina vapen om de på olika sätt missköter sig. Med andra ord är det åtgärder mot den illegala vapensmugglingen som regeringen behöver se till verkställs för att få bort de vapen som inte ska finnas ute bland människor. Det blir också en absurd situation när justitieministern i medierna gör uttalanden om att landets pistolskyttar använder sig av terrorvapen. Då har debatten för min del tagit en helt sned vändning. Mig veterligt har vi inte problem med våra sportskyttar och jägare. De har satt sig i en sits som gör att de blir påkomna om något skulle hända. Det blir märkligt att i denna situation lyfta fram enskilda personer som har begått brott eller på annat sätt gått vid sidan av det som ska följas enligt lag. Detta ska omhändertas precis så som sker på alla andra områden i samhället. Därför blir det märkligt för mig att man i debatten lyfter fram dem och säger: Titta på de här personerna - det blir ett problem. Så är det ju inte alls. Historiskt har vi dessutom i vårt land haft jakt under lång tid, och skyttet pågår än så länge i alla fall. Ska man inte ha det är det väl detta man får tala om för sportskyttarna. Det är i alla fall det de själva vill få reda på - om de inte ska få finnas längre. Det är ett bättre besked än några halvdana där det inte händer något och man inte kan utöva den sport man vill utöva och är orolig för. Denna långa tradition gör att det inte finns något politiskt parti eller några medborgare, mer än en liten skara i ett stort land, som kan tänkas ha något emot detta. Tvärtom finns det ett gediget stöd för att både jakt och sportskytte ska finnas kvar. Då måste vi också ha rimlighet i hur man hanterar deras möjligheter. De 20 tillkännagivandena ligger precis i linje med det vi har önskat ska hända, och det finns en majoritet för detta i riksdagen. Jag vill alltså också höra statsrådets svar när det gäller detta.
Fru talman! Jag kommer att koncentrera mig på femårslicenserna eftersom det är dem och det tillkännagivande som finns där som Sten Bergheden tar upp i sin interpellation. Jag får kanske inleda med att säga att jag aldrig trodde att jag skulle behöva stå i Sveriges riksdag och diskutera förslag från Moderaterna som ökar risken för terrordåd i Sverige. För det är det vi talar om. Detta handlar inte i grunden om jaktvapen utan om automatvapen. Det handlar om världens farligaste handeldvapen, som i fel händer, påstår jag, kan bli terrorvapen. Det är dessa automatvapen som Moderaterna och även Sverigedemokraterna vill minska samhällets kontroll över. Det handlar till exempel om automatkarbiner, AK47, som ju har använts vid ett stort antal terrordåd i Europa. Det handlar om kulsprutepistolerna, k-pisten av modell 45, som jag själv är utbildad i. Det är visserligen 30 år sedan jag gjorde militärtjänsten, men ändå. K-pisten är ett av de vapen som omfattas av femårslicenserna; det var försvarets standardvapen under många år. Det handlar om Glockpistoler av precis samma karaktär som Breivik använde under sitt terrordåd på Utøya för drygt tio år sedan. Detta är inte i grunden några jaktvapen. Det är ingen som jagar älg med k-pist. Detta är automatvapen, världens farligaste handeldvapen, som används och har använts vid terrordåd och som, om de hamnar i fel händer, gör att vi kan hamna i väldigt farliga situationer. Min uppfattning är att detta inte är vapen som privatpersoner i allmänhet ska ha tillgång till. Det är militären och polisen som använder sig av dessa vapen som sina arbetsredskap. De ska inte vara något som allmänheten generellt sett har tillgång till. Ändå gör vi undantag. Vi gör undantag för de privatpersoner som till exempel använder dessa vapen i sportskytteverksamhet, som en del av sin hobby. Då säger vi ja, det kan man få lov att göra, men bara under den tid man verkligen ägnar sig åt sportskytteverksamhet. Den dag man inte längre ägnar sig åt sportskytte ska man inte ha kvar licensen; det tycker jag är rimligt. Därför prövas detta vart femte år. Det som Moderaterna och för övrigt också Sverigedemokraterna nu pläderar för menar jag är helt orimligt. Det skulle innebära att om du går med i en sportskytteverksamhet när du är 20-22 år, införskaffar en k-pist eller en automatkarbin och ägnar dig åt sportskytte de första åren ska du sedan ha rätt till detta vapen hela livet. Du behöver inte förnya licensen. Det är den praktiska innebörden av Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag: att det i så fall ska stå ett vapen i din garderob under hela livet. Inför denna debatt hämtade jag in underlag från Säkerhetspolisen och polisen. Jag ställde frågan till dem: Hur ser ni på detta? Då fick jag underlag från dem, och de är väldigt tydliga, både polisen och Säkerhetspolisen. Säkerhetspolisen säger att om man skulle avskaffa femårslicenserna urholkas kontrollen av dessa vapen. Polisen säger att man starkt motsätter sig ett avskaffande av de tidsbegränsade licenserna därför att dessa vapen är mycket eftertraktade i kriminella kretsar och särskilt stöldbegärliga. Jag påstår, fru talman, att om vi skulle genomföra det som Moderaterna och Sverigedemokraterna är ute efter skulle vi allvarligt försvåra och i värsta fall leda utvecklingen mot en situation där vi ökar risken för allvarliga våldsdåd i Sverige.

Fru talman! Jag kanske kan uppdatera ministerns kunskapssituation något - det kanske kan underlätta lite i det fortsatta arbetet. Vi har faktiskt inte föreslagit att kontrollverksamheten ska tas bort. För alla lyssnare som undrar: I dag kontrolleras alla vapenägare i Sverige varje dag. De körs genom brotts och misstankeregistret. Begår du ett brott i Sverige förlorar du ofta dina vapen direkt, innan utredningen om eventuellt brott ens har börjat. Vi har den hårdaste kontrollen av våra vapenägare i Sverige, varje dag. Ministern talar om att vi vill ta bort femårslicenserna, alltså en prövning vart femte år. Det görs redan i dag kontroller av vapenägare varje dag. Vi har heller inte föreslagit att ta bort kravet på att vara medlem och aktiv skytt. Här får nog ministern uppdatera sina kunskapsnivåer, för det är inte detta det handlar om. En skytt har kanske sju eller åtta vapen och tävlar i två till tre olika sportskyttegrenar. Han har minst två vapen med sig till varje tävling eftersom ett kan haverera. Han har olika licensår för de vapen han har med sig - den ena licensen tog han år 1, den andra togs år 3. Vart femte år ska licenserna omprövas och man ska avgöra om han ska få behålla just det vapnet, men han har de andra vapnen kvar. Fru talman! Ministern måste ta kontakt med skytteförbund och andra och lära sig hur de här frågorna fungerar, för annars blir det fel svar här i kammaren. Detta kan jag skicka med ministern. Det finns alltså över 600 000 vapenägare i Sverige. Det är jägare, sportskyttar och samlare. Dessa personer, antyder ministern, är ett hot. Ministern räknar upp terrorhandlingar utomlands och applicerar detta på de svenska jägarna och skyttarna och tar det som en förevändning för att inte lindra kraven för svenska jägare och skyttar. Vi har de hårdaste kraven. Vi har de hårdaste utbildningskraven. Vi har de hårdaste förvaringskraven. Vi har kontroller av svenska vapenägare varje dag. Det är väldigt få vapen som kommer ut och används i någon form av kriminell verksamhet. Fru talman! Hör och häpna: Det största hotet under förra året - den största mängden vapen som läckte ut - var ett antal pistoler som rann ut från Regeringskansliet. Det var åtta till tio Glock 17. Ett liknande vapen hade Breivik med sig i Oslo. De stals från Regeringskansliet. Hade detta skett hos en jägare eller en sportskytt hade han aldrig fått tillbaka sina vapenlicenser. Man behöver kanske städa framför egen dörr innan man ger sig på att anklaga Sveriges jägare och skyttar för att vara ett hot genom terrorverksamhet och annat. Sportskytte är Sveriges sjunde största fritidssysselsättning och intresse. Det är mängder av människor som tränar, tävlar och deltar i internationella tävlingar och gör stora framsteg. Dem har ministern inget förtroende för. Han vill inte underlätta deras arbete, träning och tävling. Det är ett misstag.

Fru talman! Det har precis kommit ett meddelande: Vi får gratulera Martin Ponsiluoma till silvret i masstarten i skidskytte! Jag instämmer i Sten Berghedens inlägg, självklart. De här vapenägarna kontrolleras från topp till tå i register varje dag. Man kan inte göra något olagligt om man vill syssla med den här sporten eller utöva jakt. Det är viktigt att all information finns på bordet när vi diskuterar detta, så att vi inte kommer helt fel. Det finns 20 tillkännagivanden från en majoritet i riksdagen, kan jag konstatera. Då återstår frågan vad regeringen kommer att göra åt detta. Vi får inte hamna i en diskussion om att jägares och skyttars vapen används för terror eller annat. Det finns också en diskussion om att handläggningen av licenser hos polisen drar ut på tiden. Det handlar om att man ska lämna in sina vapen och få dem godkända igen. Detta måste göras i väldigt god tid. Man varnar för att man måste lämna in vapnet ett halvår i förväg, för om brytdatumet passeras och licensen upphör att gälla kan man få besked om att man inte får ha vapnet längre trots att man lämnat in det i god tid innan. Det blir fördröjning i hanteringen. Man måste få tillbaka sitt vapen i tid. Det ska ju inte bli liggande hos polisen. Vi måste få ordentliga besked om de 20 tillkännagivandena, så att vi kan få ordning på systemet. Till sist skulle jag vilja fråga statsrådet hur han ser på vår historia och vår kultur, med tanke på att detta också handlar om samlarobjekt. Människor har lagt ned pengar, tid och kraft på dem och är väldigt måna om sina vapen. De känner en oro om vad som händer med dessa.
Fru talman! Jag undrar vem som är sämst påläst i den här debatten, faktiskt. Det är inte jag. Här går Sten Bergheden upp och säger att man kontrollerar sportskyttar varenda dag. Nej, det gör man inte när det gäller huruvida de är aktiva sportskyttar eller inte. Det gör man vart femte år. Om vi skulle göra som Moderaterna och Sverigedemokraterna vill och ta bort femårsprövningen kommer det, som jag sa i mitt första inlägg, inte att finnas någon aktiv prövning av om du fortfarande är aktiv sportskytt. Har du varit sportskytt en gång då du var 20 år kommer du att kunna ha kvar din k-pist eller något annat vapen i din garderob livet ut. Det är precis detta som de brottsbekämpande myndigheterna är rädda för. Återigen: Detta handlar inte om några jaktvapen. Det handlar om automatvapen. Det är automatkarbiner och k-pistar - världens farligaste handeldvapen. Varför tror Sten Bergheden att Säpo och polisen är emot att ta bort femårsprövningen? Jag läste upp deras formuleringar förut, och jag kan fortsätta. Polisen säger: Det är inte motiverat att lätta på regleringen kring och därmed tillgången till de mest farliga och i kriminella kretsar mest eftertraktade vapnen på marknaden. Det är ett färskt utlåtande från polisen i den här frågan. Säkerhetspolisen säger samma sak. Man säger att detta skulle urholka kontrollen över dessa vapen. Varför, tror Sten Bergheden, är Säkerhetspolisen och polisen emot detta? Det är av två skäl. Det ena är att det ökar risken för att dessa vapen kommer i orätta händer och till slut används för terrordåd. Det andra är riskerna för att enskilda poliser ska mötas av en angripare med ett sådant farligt vapen. Jag tänker ofta på den situation som två poliser i Trollhättan mötte när Anton Lundin Pettersson gick in på en skola och högg ihjäl tre personer med ett svärd. Det var två poliser som kom till platsen. De avbröt det pågående dödliga våldet genom att oskadliggöra gärningsmannen. Om gärningsmannen i stället för svärd hade haft en k-pist eller en automatkarbin, hur hade man hanterat den situationen? Det är en mardröm för en polis att ställas i den situationen. Kanske hade man försökt ingripa ändå - det hade man förhoppningsvis gjort - eller fått vänta på den nationella insatsstyrkan. Hur många barn hade hunnit bli dödade under den tiden? Hade kanske också poliser blivit angripna och dödade? Det är alltså också detta som finns i polisens och Säkerhetspolisens resonemang. Det handlar om att inte släppa ut för många av dessa vapen. Man ska se till att det finns kontroll över världens farligaste handeldvapen och över vem som har tillgång till dem. Sten Bergheden säger att regeringen måste genomföra det som är riksdagens tillkännagivande. Där tycker jag att Sten Bergheden ska tala med sina kollegor i konstitutionsutskottet. Regeringens skyldighet i förhållande till tillkännagivanden är att redovisa för riksdagen hur man hanterar dem. Regeringen är faktiskt inte skyldig att följa dem i sak, utan vi ska redovisa för riksdagen hur vi hanterar tillkännagivandena. Det gör vi varje år i skrivelse 35. Det besked jag har i dag är att jag inte tänker lägga fram några förslag till Sveriges riksdag som ökar risken för terrordåd. Aldrig! Om en riksdagsmajoritet vill ändra på dessa regler får de göra det själva. I så fall får högern i riksdagen ta ansvar för de eventuella följdverkningarna av det. Men den regering som jag företräder kommer icke att lägga fram förslag som ökar risken för terrordåd i Sverige.

Fru talman! Återigen får vi ett tydligt besked av ministern att han inte tänker medverka till att genomföra det riksdagen har tagit beslut om med tillkännagivandet om femårslicenserna. Fru talman! Minister Morgan Johansson har inte heller redovisat varför han och regeringen inte har genomfört förslagen i de 20 övriga tillkännagivandena, till exempel om en viltmyndighet, från 2015, om en översyn av vapenlagstiftningen och om en uppdelning av vapenlagstiftningen. Den socialdemokratiska regeringen har struntat i en mängd tillkännagivanden, och nu får vi också bekräftelse av ministern att man tänker fortsätta att strunta i dem. Fru talman! Jag skulle nog behöva sätta mig ned med ministern och reda ut en del faktaproblem. Är man inte uppdaterad på vad vårt förslag faktiskt innebär ökar givetvis risken för att ministern hamnar fel. Vi har aldrig föreslagit att man inte behöver vara aktiv i en skytteförening för att få ha dessa vapen. Vi har föreslagit att femårslicenserna ska tas bort så att man inte varje år ska behöva ompröva vartenda vapen. Om man har kanske åtta vapen behöver man ompröva ett par vapen vart och vartannat år för att få fortsätta med skytteverksamheten. Den extrema byråkratin runt skytteverksamheten är orimlig, och missar man en omprövning innehar man ett olagligt vapen och riskerar samtliga vapen. Det är denna oro våra skyttar känner. Fru talman! Jag tackar för debatten men tror att jag får återkomma framdeles och uppdatera ministern ytterligare med mer fakta.
Fru talman! Det är nog inte bara mig utan även Polismyndigheten och Säkerhetspolisen som Sten Bergheden ska sätta sig och försöka undervisa. Han får förklara för dem att det inte finns någon som helst risk med att ta bort femårskontrollerna av världens farligaste handeldvapen. Sten Bergheden ska nog ändå fundera igenom vilken situation han sätter sitt parti och riksdagen i om han går vidare med detta. Jag har klart och tydligt deklarerat att för mig kommer Sveriges säkerhet först. Jag tänker icke lägga fram förslag som ökar risken för terrordåd i Sverige. Det handlar om automatkarbiner, k-pistar och andra automatvapen - bland annat Glockpistol, som Breivik använde. Det är typiska vapen i terrordåd i Europa och övriga världen, och jag tänker inte minska på kontrollen av dem. Om Sten Bergheden, Moderaterna och Sverigedemokraterna tänker minska på kontrollen av världens farligaste handeldvapen i Sverige får de göra det själva. Då får riksdagen driva igenom en sådan lagstiftning. Men tänk om någon sedan begår ett terrordåd med just ett sådant vapen. Var finns Sten Bergheden då i debatten? Jo, han kommer rymma till skogs och inte vilja kommentera det eftersom han inte vill ta konsekvenserna av den handling han kan tänka sig att genomföra. Fru talman! Man kan inte ta lätt på det här, utan det kräver stor seriositet. Jag kommer som sagt inte att medverka till att minska skyddet och öka risken för terrordåd i Sverige. Man kan alltid titta på Polismyndighetens rutiner, men kan man förnya sitt pass vart femte år kan man rimligen kräva att den som har tillgång till världens farligaste handeldvapen klarar av att förnya sin vapenlicens vart femte år.